Herr talman! Får jag börja med fisket. Kaj Larsson tycker att det är väldigt viktigt att spara på den centrala administrationen mer än vad regeringen har föreslagit samt att länsstyrelserna skall kunna behålla sin fiskekompetens. Det är säkert viktigt och bra att så sker. Men som jag sade har vi inte kunnat gå med på att göra ytterligare besparingar, eftersom det är en viktig verksamhet som fiskeristyrelsen bedriver och en viktig kompetens som upprätthålls där också. När vi fattade beslutet förra året om en samordnad handläggning i länsstyrelserna reserverade vi oss från centern. Vi varnade för denna utveckling. Men då sade man från socialdemokratiskt håll att det skulle bli väldigt bra med en samordning i länsstyrelserna. Man skulle tjäna pengar på denna effektivisering. Nu tycker jag att vi skall använda dessa pengar som ni har tjänat på sammanslagningen till att upprätthålla kompetensen ute på länsstyrelserna. Jag skulle vilja fråga Kaj Larsson varför man inte kan göra det. Varför stämmer inte det som ni sade förra året? Det borde väl kunna hålla ett år åtminstone. När det gäller sockerbruken ondgör sig Kaj Larsson över monopolföretaget. Det är ett monopolföretag där staten är delägare. Hur utnyttjar staten sitt delägarskap i detta monopolföretag? Det skulle vara skojigt om Kaj Larsson kunde beskriva det litet för oss. Man borde kunna styra utvecklingen litet inte bara sitta och passivt följa med. Kaj Larsson har fått ett brev från Sockerbolaget angående gränsskyddet. Det sägs att om man sänker gränsskyddet kommer bruken att läggas ned ännu tidigare. Ändå driver socialdemokraterna i jordbruksutskottet gränsskyddssänkningen. Kaj Larsson kunde väl medverka till att inte detta sker. Annars blir det ännu värre för sockerbruken. Varför driver ni denna fråga? Kaj Larsson fotar sitt och socialdemokraternas ställningstagande på att man har haft tre år med mycket bra skördar. Därför har man för överskott. Som jag ser det hade det naturliga varit att man hade kunnat exportera överskottet. Det vill man också göra. Varför får man inte göra det? Det är inte tal om att subventionera någon export. Det är inte tal om några gemensamma åtgärder, för det är ett monopolföretag som gör det och bara säljer det överskott man har. Vi har reserverat oss för att det borde kunna sälja sitt överskott. Slutligen skulle jag vilja fråga Kaj Larsson: Vad skall alla de människor som blir friställda på Öland och Gotland göra när bruken läggs ned? Vad skall all den mark utnyttjas till som nu används till att producera sockerbetor? Det skulle vara intressant för oss om Kaj Larsson ville redogöra för oss vilka tankar socialdemokraterna har där.
Herr talman! Det är inte riksdagens uppgift att avskaffa monopolen, säger Kaj Larsson. Jaså, inte det! Vems uppgift är det i så fall om det inte är vår uppgift att med ekonomisk politik och konkurrenspolitik göra det? Tror Kaj Larsson att de skall avskaffa sig själva? Eller tycker ni socialdemokrater att det är bra som det är? Över huvud taget tycker jag att Kaj Larssons anförande präglas av en trötthet som präglar hela socialdemokratin. Om man för hundra år sedan hade sagt till en svensk arbetare att åtta timmars arbetsdag, fem veckors semester, sjukförsäkring och andra sociala tryggheter skulle bli verklighet om några generationer, hade han kanske inte trott det på en gång. Men det blev möjligt därför att arbetarrörelsen hade visionen om ett annat samhälle, ett samhälle som byggde på solidaritet och som erkände människors rätt till social trygghet och andra förmåner. Det blev inte möjligt därför att de svenska storföretagen sade: Nu finns det pengar över så att ni kan få genomföra förändringar i samhället. De kommer aldrig att tycka att det finns ekonomiskt utrymme för att skapa en annan framtid än den de vill ha. Det är vår politiska uppgift att ha visionen av ett annat samhälle och att använda ekonomisk politik, näringspolitik och annan politik till att förverkliga denna vision av ett annat samhälle, inte bara förvalta det bestående. Då kunde vi lämna över hela verksamheten till administratörer. Men vad har ni för visioner? Vad är det vi skall bygga vår framtidstro på, om det inte är att utveckla och förändra näringar? Jag skulle gärna vilja ha svar. Vi hade här en chans att göra något, att utveckla och förändra en näring, att försöka gå framåt. Men ni vill bara gå bakåt. Kaj Larsson säger att socialdemokraterna vet hur det är när det går neråt. Och ni kommer att få veta det ännu mer, därför att utvecklingen aldrig står still. Den går bara framåt eller bakåt. Har man ingen vision som för en framåt, då går det bakåt och neråt. I övrigt vill jag säga att Kaj Larssons historiebeskrivning är felaktig. Det beslut som vi fattade förra året innebar att vi skulle avskaffa de administrativa regleringarna av denna näring. I övrigt skulle vi avvakta statens industriverks utredning i syfte att i år på nytt ta upp en diskussion kring sockernäringen. Det vet Kaj Larsson mycket väl.

Herr talman! Jag skall be att få tacka de vänliga orden från mina meddebattörer. Jag har också under åren satt stort värde på mina medarbetare inom jordbruksutskottet. Annika Åhnberg sade att hon hade fått lära sig en hel del av mig. Jag har också fått lära mig en hel del under mina år i riksdagen. Jag har fått lära mig saker om fisket som jag under mina 35 år i fiskarliv och efter nästan dagligt umgänge med fiskarkåren aldrig vare sig sett eller hört tidigare. När Kaj Larsson talar om fiskeriadministrationen säger han att om man inte får dessa 3 miljoner riskerar vi att få skära bort åtta nio fiskerikonsulenttjänster. Men då drabbar det fiskeristyrelsen i stället, där man får skära ned ytterligare 10 miljoner. Jag är rädd för att fiskeristyrelsen tvingas att skära bort saker som är nödvändiga i det internationella umgänget med andra fiskenationer. Fiskeristyrelsen har viktiga uppgifter som vi icke kan dra in på. Den har alltså hand om kvotkontrollen, har samarbete med forskare, gör underlag för alla internationella förhandlingar och har hand om de utländska licenserna. Den har alltså ett oerhört viktigt och stort arbete på att klara de internationella åtagandena. Om man skulle få börja skära ner där är det olyckligare än att ta bort en och annan fiskerikonsulenttjänst. I Bohus län har vi exempelvis tre fiskerikonsulter. Skall man börja skära ned skall man kanske plocka litet här och var. Sedan tar Kaj Larsson upp det här med konkurrensneutralitet. Vi har inte konkurrensneutralitet, Kaj Larsson. Vi håller på att riva ner det svenska fisket, medan man t.ex. i Norge flyttar över stödet till fisket till andra områden än dem som man har haft tidigare. Kontrollerar den svenska regeringen att Norge bara har en enda mottagare som har rätt till all förstahandsmottagning i Norge? Hur tror Kaj Larsson att vi skall kunna landa fiske i Norge när det där sitter en enda mottagare som bestämmer priserna? Jag har landat i Norge, så jag vet hur de handlar i dessa frågor. Finland fick göra ett undantag. Finland är också en fiskenation, liten såsom Sverige. Men Finland får självt efter 1993 lägga fram förslag till avveckling, medan Sverige har ställt upp och är den första att avveckla i stället för att göra såsom andra nationer har gjort. Vi borde ha sett till att vårt fiske existerar tills vi kan bli medlemmar i EG. Får vi det svenska fisket avreglerat helt och hållet och blir medlemmar i EG, då blir det ett lyft för svenskt fiske. Det ser jag som en ljuspunkt, även om det ligger långt borta i tiden.

Herr talman! Det är märkvärdigt att Kaj Larsson försöker försvara ett sådant missgrepp som regeringens förslag angående fiskerilån egentligen är. Det är ett förslag som är helt oplanerat, helt utan samband med våra intressen att skapa en likvärdig konkurrenssituation gentemot såväl EFTA som EG. Detta försvarar Kaj Larsson. Men det blir ännu märkvärdigare när han inte försvarar samma regerings proposition när det gäller fördelningen av resurser mellan fiskeriverket och den regionala fiskeriadministrationen. Där försvarar han en enskild socialdemokratisk motion i stället. Vad kan detta bero på, Kaj Larsson? Fiskeristyrelsen skall omorganiseras till fiskeriverk och det är ett rejält ingrepp. Sedan bantas fiskeriverket ordentligt. Ändå vill Kaj Larsson ta ytterligare resurser från fiskeriverket och överföra dem till den regionala fiskeriadministrationen. Då inställer sig omedelbart frågan: Varför skall man inte kunna ställa samma hårda krav på den regionala byråkratin som på den centrala? Visst är det viktigt med kompetens också ute på de regionala enheterna, men den borde kunna bibehållas genom att man utnyttjar de effektivitetsvinster som man kan räkna med inom den förändrade länsorganisationen, som ju socialdemokraterna har varit med om att föreslå och driva igenom just med hänvisning till den stora effektivitetsvinst som därmed uppstår. Varför, Kaj Larsson, är den socialdemokratiska regeringens linje så felaktig i den ena frågan och så rätt i den andra? Det är väl nästan precis tvärtom, men Kaj Larsson kan kanske inte hålla reda på när det är bra med regeringspolitik och när det inte är bra. Kaj Larsson säger sig ha förtroende för regeringens politik. Som han antydde inledningsvis är det rätt många som inte längre har det. Med den politik som Kaj Larsson nu för fram med en sådan entusiasm minskar ju stödet ännu mer, om det nu är möjligt. Kaj Larsson avfärdar också med en otrolig nonchalans frågan om fiskarnas yrkesutbildning genom att han över huvud taget inte kommenterar den. Det är nonchalans mot yrkesfiskarnas speciella situation, mot människor som i storm och regn är borta flera dygn och därför inte kan ta del av det ordinarie utbildningsutbud som finns. För att förbättra yrkesfiskarnas utbildningssituation vill vi i folkpartiet liberalerna förstärka fiskeristyrelsens möjligheter, och det har vi slagits för år efter år. Detta avfärdar Kaj Larsson med att inte kommentera saken.

Herr talman! Lennart Brunander tog upp frågan om varför vi inte ville öka anslaget med 3 milj.kr. Brunander och mig, mellan centern och socialdemokraterna, är att vi socialdemokrater känner ett ansvar för ekonomin. När man befinner sig i oppositionsställning, kan man naturligtvis vara frikostig och plussa på med medel litet här och var. Det har vi fått tydliga bevis på. Men vi tar vårt ansvar och vi vill vara med och dra in pengar. Det gör vi från de ställen där vi anser att det är möjligt. Flera debattörer har varit inne på frågan om fiskeristyrelsen kontra fiskenämnder. Det är riktigt som Marianne Samuelsson sade att det står ''i möjligaste mån''. Vi anser att det finns bättre möjligheter att kunna göra den besparingen på ett stort fiskeriverk med över 200 personer än att plocka bland 35 fiskerikonsulenter ute i landet. I flera län arbetar man kanske en och en. Min erfarenhet är att det är oerhört viktigt att man har den regionala kompetensen kvar ute i länen, för då arbetar man nära verkligheten. Jag tycker att centern borde kunna ställa sig bakom detta, och det har man i och för sig gjort. Skillnaden är bara att centern vill att det skall anslås ytterligare 3 milj.kr. Det är viktigt både för yrkesfisket och för sportfisket att man decentraliserar verksamheten ut till regionerna. Annika Åhnberg sade att jag -- eller om det var socialdemokratin -- präglades av trötthet. Okej, det är möjligt att det i kväll kan vara fråga om fysisk trötthet, men det beror i så fall helt på andra saker. Som parti är vi långtifrån trötta och det skall vi ge bevis för fram till den 15 september. Det är fel att säga att jag gjorde en felaktig historiebeskrivning, Annika Åhnberg. Jag vill hänvisa till det utskottsbetänkande som Annika Åhnberg ställde sig bakom den 9 juni. Jag citerade ordagrant från detta betänkande. Annika Åhnberg ställde sig då helt bakom signalerna till sockerbruken, till staten och regeringen om att det skulle genomföras en strukturrationalisering inom sockerbruken. Jag utgår ifrån att man står fast vid gjorda överenskommelser mellan länder, Jens Eriksson. Anders Castberger sade att han inte kunde förstå. Han talade om missgrepp avseende fiskerilånen. I mitt anförande redogjorde jag för hur jag ser på den saken. Enligt min mening rör det sig inte alls om något missgrepp. Detta kom till för att man skulle rusta upp fiskeflottan. Nu kan man se hur denna upprustning har gått till och hur snett det har blivit i Sverige. Nu är min taletid ute. Jag ber att få återkomma till

Herr talman! Det är anmärkningsvärt att Kaj Larsson inte med ett ord berörde sockerbruken i sin replik. Det är ändå en väldigt viktig fråga som vi har att besluta om. Vi ställde en hel del frågor till Kaj Larsson om detta med sockerbruken och bakgrunden till förslagen om vad som skall komma i stället. Vi borde ha kunnat få besked från Kaj Larsson om vad de människor som blir strandsatta i dessa regioner skall ta sig till. Hur skall man hantera marken som blir över? Skall man plantera granskog eller vad skall man göra med den? Kaj Larsson borde ge besked om hur regeringen ser på dessa frågor. Kaj Larsson sade att man inte kan öka resurserna till allt möjligt, eftersom man har ett ansvar för ekonomin. Snålheten bedrar ofta visheten, Kaj Larsson, och så brukar det bli när socialdemokratin planerar. De andra riksdagspartiernas budgetalternativ är inte sämre från ekonomiskt balanssynpunkt än det förslag som regeringen har. Vi sparar på andra ställen, där inte människor blir drabbade på samma sätt som när socialdemokraterna sparar. Jag ställde en fråga till Kaj Larsson om varför man inte kan nyttja de besparingar och effektiviseringar som länsstyrelsen skulle göra när man samordnade länsstyrelsen. Det var ju det besked som vi fick förra året. Vi från centerpartiet reserverade oss då, eftersom vi förutsåg vad som kunde ske. Men då sade Kaj Larsson att det inte var möjligt. Nu har han vaknat till på den punkten. Det hade därför varit lämpligt att släppa till de 3 miljonerna till den kommunala kompetensen. Det hade varit väl använda pengar, Kaj Larsson.
Herr talman! Det är rent ut sagt oförskämt av Kaj Larsson att påstå att vi från vänsterpartiet förra året skulle ha ställt oss bakom ett betänkande, när vi redan då fattade samma beslut som vi nu har att fatta här i riksdagen. Det är oförskämt, och jag tar det som ett uttryck för att Kaj Larsson känner sig trängd i den här debatten och inte har några ärliga sakargument att komma med utan tar till lögner. Men detta är helt fel, och var och en kan gå tillbaka och titta vilka motioner som vi har väckt och läsa hur vi har sett och fortfarande ser på utvecklingen av sockernäringen. Jag tycker att det är märkligt att Kaj Larsson inte med ett ord i sina repliker berör det faktum att staten till hälften äger Sockerbolaget. Jag skulle gärna vilja veta vad socialdemokratin anser sig ha för syfte med att vara hälftenägare i Sockerbolaget. Vilken är samhällets ambition med att vara ägare? Varför är man det? Har man inget som helst ansvar, intresse eller någon ambition att göra något inför framtiden när man i så hög grad i kraft av att vara ägare kan vara med och styra och påverka framtiden? Jag tycker att det är beklämmande att höra att man från socialdemokratins sida över huvud taget inte ens försöker besvara dessa frågor. Vi har möjligheter att agera, både från riksdagens sida, men även från den andra positionen, nämligen som ägare. Men socialdemokraterna vill inte göra något för att utveckla sockernäringen. Redan förra året talade vi om att utveckla den och inte om att avveckla den. Kaj Larsson har en chans till. Var då snäll och svara på vad socialdemokraterna har för ambitioner med ägandet i Sockerbolaget.

Herr talman! Anders Castberger kan inte riktigt förstå att socialdemokraterna inte vill ha kvar fiskerilånen. Men jag tycker att det är helt logiskt, eftersom man inte kostar på en båt som skall skrotas följande vecka. Man kan ju inte både skrota fisket och upprusta det, utan man får göra det ena eller det andra. Jag tycker därför att detta är helt logiskt. Men vad som skiljer oss åt är att vi vill ha kvar ett svenskt fiske ungefär i den omfattning som vi har i dag. Vi vill ha våra 530 skepp. Dessa behöver vi både för vårt försvar, för vår folkförsörjning och för att hålla liv i skärgården. Vad som ändå förvånar mig är att om man har den inställningen skulle man se till att det skedde en avveckling som inte drabbar den enskilde så hårt, dvs. på samma sätt som man gör i länderna omkring oss, där man lämnar ordentlig ersättning när man skrotar båtarna. När det gäller fiskeriadministrationen känner jag oro. Jag tror att det hade varit lättare för länsstyrelserna att klara av denna neddragning och behålla kompetensen om man inte hade berövat fiskeristyrelsen så mycket av dess administration. Under de senaste 15--20 åren har jag varit med en hel del. Och jag har upplevt att den socialdemokratiska regeringen bjuder på fisket när den är ute och reser. Det gör den t.ex. gentemot EG, och det har den gjort gentemot Grönland, och det gör den nu gentemot Norge och Island. Regeringen bjuder ut vårt fiske i stället för att slå vakt om det på det sätt som man gör t.ex. i Finland, på Island och i Norge. Sverige går före när det gäller avreglering. Vi skulle klara konkurrensen om vi fick avreglera på samma sätt som man gör i Norge och på Island och om vi fick ha konkurrensneutralitet mellan länderna. Men det har vi inte. Sedan säger Kaj Larsson att hälften av fiskerilånen går till O län. Det är inte så onaturligt, eftersom hälften av fisket finns på västkusten, och om man inte satsade där skulle det nästan inte finnas något fiske kvar. Hälften av fisket finns där, en fjärdedel i Skåne och Blekinge och en fjärdedel på ostkusten. Jag tror att den kustfiskare som får 50 000 kr. mindre kvar än sin norske kollega skulle ha klarat en avreglering betydligt bättre än vad han gör i dag.

Herr talman! Jag nämnde i min förra replik den nonchalans som Kaj Larsson har visat mot yrkesgruppen yrkesfiskare, inte minst genom att inte ens besvara frågan om utbildningen. Det kan jämställas med samma modell av underskattning som socialdemokraterna visar när det gäller miljöfrågorna. Kaj Larsson noterade att fiskeristyrelsen kom med ett handlingsprogram för insjöfisket. Det är bra. Men varför har man gjort ett sådant envist motstånd hittills när vi har föreslagit detta gång på gång? Det är också en nonchalans, en nonchalans mot miljön ända tills situationen blir politiskt ohållbar och man helt plötsligt får vända på klacken och backa. Detsamma gäller Kaj Larssons inställning till laxfisket. Av någon märklig anledning buntar han i detta sammanhang ihop oss med miljöpartiet. Vi har fogat två helt olika reservationer till betänkandet. Men vår reservation bygger faktiskt på den utbyggnad av vattenkraften som socialdemokraterna så envist hävdar och som vi från folkpartiet liberalerna lika envist motsätter oss, eftersom det är en av de stora farorna mot laxen och dess reproduktionsförmåga. Men inför dessa miljöfrågor är socialdemokraterna helt oförstående. Jag kommer inte att få möjlighet att besvara Kaj Larssons utlovade replik på min replik om fiskerilånen. Men jag vill understryka att jag nämnde att Kaj Larsson försvarar regeringens missgrepp. Och jag står fast vid att det är fråga om missgrepp att oplanerat avskaffa subventioner som visserligen bör avskaffas, men detta måste självfallet ske i harmoni med EFTA och EG. Detta visar på ett påtagligt sätt att avreglering och avveckling av subventioner sköts mycket valhänt av en regering som har som ideologisk målsättning att reglera och subventionera i stället. Det finns ett regeringsalternativ, Kaj Larsson, med en ny start för Sverige, och det finns ett annat regeringsalternativ med en avvecklad start för Sverige. Det senare står socialdemokratin och Kaj

Herr talman! Det är inte så enkelt att få repliktiden att räcka till för att besvara alla frågor när det är många frågeställare. Annika Åhnberg sade att jag beskrev historien fel. Annika Åhnberg känner igen det här betänkandet. På s. 16 säger utskottet att ''sockernäringen bör ges möjlighet att utvecklas och göra nödvändiga strukturrationaliseringar''. På s. 18--19 fortsätter utskottet: ''När det gäller behovet av regional och arbetsmarknadspolitiska insatser hänvisade utskottet i beslutet till vad som anfördes i propositionen om åtgärder för att underlätta anpassningen och finna alternativ sysselsättning för de människor som friställs från sockerbruken.'' Det finns inte några reservationer från Annika Åhnberg eller någon annan om detta. Med andra ord har man ställt sig bakom dessa signaler till sockerbruken, till Sockerbolaget och till regeringen. Vidare har man gjort en överenskommelse med Sockerbolaget om att det skall ske en avveckling vid sockerbruket i Mörbylånga under två år och vid Roma sockerbruk på Gotland under fem år. Under denna tid skall det ges möjligheter att finna annan sysselsättning. Man skall naturligtvis inte sitta med armarna i kors under denna tid, utan man måste jobba. Men det är inte bara regeringen som skall jobba, utan man måste på det regionala planet arbeta för att finna sysselsättning. Vad regeringen kan göra är att ställa medel till förfogande, och det har den gjort. Därför tycker jag att det läge som vi har hamnat i kunde ha varit mycket värre, eller om det nu blir verklighet av det som Sockerbolaget skrev i går i brevet som är skickat till oss och till departementet. Man säger bl.a.: Eftersom den statliga ersättningen till Sockerbolaget för driften av öbruken inte alls täcker de faktiska merkostnaderna för den ofördelakiga strukturen har Sockerbolaget redan tidigare haft högre kostnader än nödvändigt. Med andra ord anser Sockerbolaget att bruken är olönsamma, och man vill lägga ned dem. När vi då har kommit överens om att sockerbruken skall få en omställningstid på två resp. fem år, tycker jag att regeringen har gjort en insats så att detta inte sker helt plötsligt. Jag skall svara på en fråga från Marianne Samuelsson som jag tycker var ganska viktig. Jag sitter inte i fiskeristyrelsen. Även många andra frågor har haglat över mig, men det är omöjligt att hinna svara på alla under dessa tre minuter. Jag skall avsluta med att säga att när Anders Castberger börjar tala om en ny start för Sverige ber jag faktiskt att få återkomma i många andra sammanhang, eftersom jag gärna vill debattera detta. Det finns mycket att säga om det, Anders

Herr talman! Praktiskt taget hela dagen har riksdagen debatterat arbetsmarknadspolitiska frågor, inte minst sådana av stor regionalpolitisk betydelse. Behandlingen av jordbruksutskottets betänkande Näringspolitik för tillväxt har också kraftig anknytning till regional och arbetsmarknadspolitik. Betänkandet som vi nu behandlar tar alltså upp regeringens förslag om avveckling av stödet till sockernäringen på Öland och Gotland. En majoritet i utskottet har också ställt sig bakom regeringens förslag. Då det gäller Roma sockerbruk anser dock utskottet att regeringen bör återkomma till riksdagen i de fall problem skulle uppstå vad gäller alternativ sysselsättning till den föreslagna tidpunkt då stödet har föreslagits upphöra. Därmed menar vi att det finns ytterligare möjligheter. Vid beslutet om avskaffande av sockerregleringen uttalade utskottet våren 1990 bl.a. att prisbildningen och produktionens storlek i och med avregleringen blev en fråga för marknaden att lösa och att sockernäringen borde ges möjligheter att utvecklas och göra nödvändiga strukturrationaliseringar. Utskottet framhöll vikten av att forskning och utveckling av produkter med sockerbetor som bas kunde fortsätta och uttalade som sin uppfattning att en avreglering med bibehållet gränsskydd inte behövde innebära någon minskning av produktionen. Utskottet förutsatte dock att den internationella situationen och utvecklingen på export och importområdena skulle följas med uppmärksamhet, bl.a. med hänsyn till de skillnader i fråga om gränsskydd m.m. som föreligger mellan Sverige och EG. Då det gäller svensk sockernärings framtid finns, menar vi, goda förutsättningar, men endast om näringen får någorlunda lika villkor som EGs betodlare och sockerindustri har. En del stora problem finns dock i dag. Hotet om ett ensidigt sänkt gränsskydd är ett överhängande hot. Utskottet behandlar just nu en proposition med ett sådant förslag. Det är djupt beklagligt med hänsyn till att vi för snart ett år sedan i en överenskommelse var helt eniga om att jordbruket inom ramen för ett oförändrat gränsskydd skulle gå in i den här omställningsprocessen. En annan viktig faktor, inte minst för öbrukens framtid, är det förhållandet att årets sockerbetsareal har minskat med inte mindre än 10 000 hektar. Detta beror på att vi i Sverige tre år i rad har haft ovanligt goda skördar. Överskottet trycker arealen, men också betpriset. Årets betpris är för Sveriges betodlare sämre än det man har i EG. Dessutom leder detta uppenbart till att produktionskostnaderna per ton betor och även per ton socker är högre vid ett lägre utnyttjande av investeringar som gjorts såväl hos odlare som industri. Det är ytterligare en press på näringen. Vi moderater har, herr talman, arbetat aktivt för att överskottssockret skall få lyftas ut ur landet. Det är med stor besvikelse vi noterar att vi inte har fått gehör för dessa strävanden. Förra hösten var t.ex. såväl odlare som industri beredda att lyfta ut överskottet och, märk väl, Kaj Larsson, stå för kostnaderna härför själva. Kaj Larsson har alltså fel då han säger att det var fråga om stöd för att lyfta ut överskottet och att det skulle innebära en ny reglering. Det är inte fråga om det. Jordbruksministern sade som sagt nej till denna export, trots att Sverige inte är uppbundet av några avtal som hindrar export. Vi beklagar detta djupt. Därför har vi de här problemen i dag. Därför är också hotet mot öbruken betydligt större än det skulle ha behövt vara. Problemen med överskottsareal blir därigenom knappast mindre under innevarande år och kanske också under flera år framöver. Kaj Larsson säger att det finns 100 000 ton socker i lager. Det är riktigt. Men hjälp då till att få bort detta genom att stödja vår reservation nr 4 till det betänkande som vi nu behandlar. I den reservation som benämns Överskottslagret av socker m.m. utgår vi moderater från att det, då regleringen upphör, kommer att öppnas möjligheter för export av socker, t.ex. det överskott som för närvarande pressar ned odlingsarealen under den nivå som normalt motsvarar det inhemska behovet. Därvid får sockernäringens parter, odlare och industri, själva bära kostnadsansvaret. De är uppenbarligen beredda på det. Därmed kan också odlingsarealen, menar vi, hållas uppe vid produktionsbalans, inte minst för att möjliggöra ett bibehållande av svensk sockernäring av den omfattning vi hade förra året, även efter ett eventuellt EG-medlemskap. Vi kan erinra oss att åren innan Danmark gick in i EG hade man kraftigt ökat sin sockerbetsareal. Man har därefter fått behålla den. Detta skulle verkligen också innebära ökade chanser för öbruken. Beträffande öbrukens ställning har jag nämnt Roma. Jag skall dock kommentera vår syn på Mörbylånga. Vi moderater har fört fram den i reservation nr 6. Mot bakgrund av bl.a. arbetsmarknadsutskottets bedömning av sysselsättningsläget på södra Öland menar vi att de resurser som står till länsstyrelsens förfogande, tillsammans med det belopp som i dag utgår till Sockerbolaget, efter en eventuell nedläggning, som regeringen nu föreslår, är avsedda att användas för regional utveckling. Dessa medel skulle tillsammans med Sockerbolagets aviserade medel kunna användas för en alternativ lösning vad gäller Mörbylångas sockerbruk. En sådan lösning borde kunna innebära att just en bestämd tidpunkt för en nedläggning inte skall fastställas. Det är inte vi ledamöter i Sveriges riksdag som är bäst skickade att avgöra den saken. Vi menar att det lämpligen bör ankomma på ansvariga länsmyndigheter, som är med problemen väl förtrogna, att i samverkan med Sockerbolaget komma fram till den bästa lösningen. Det bör vara det aktuella läget på arbetsmarknaden som avgör omställningsperiodens längd. För närvarande är det läget inte det bästa i den här regionen. Vi vet också att man har nedläggning på slaktsidan. Det är också en belastning. Dessa bedömningar, menar vi, givetvis bör göras inom ramen för såväl de av staten anvisade som av Sockerbolaget aviserade medlen. I sammanhanget bör hänsyn tas även till den i övrigt aktuella omställningen av jordbruket. Vi vet i dag att det är kämpigt ute på fältet. Vi förutsätter härvid självfallet också att Sockerbolaget, inte minst med hänsyn tagen till deras monopolställning, är berett att ta det ansvar som man är skyldig att ta när det gäller eventuella kommande förändringar. Det gäller såväl utveckling av alternativ till dagens sockerproduktion som tillskapande av ny sysselsättning. Herr talman! Mot bakgrund av den verklighet som de flesta känner till -- hotet mot Mörbylånga är inte nytt -- menar vi att vårt förslag faktiskt borde ligga väl till för att få riksdagens stöd. Det innebär att den bästa lösningen för denna region skall tas fram i samverkan mellan myndigheter, jordbruk och industri. Detta bör kunna ske inom ramen för de ekonomiska medel som staten av arbetsmarknadsskäl anvisar och den speciella del som har gått och kommer att gå till sockernäringen. Det kan faktiskt innebära sockerproduktion även i ett längre perspektiv. Jag vill uppmana kammarens ledamöter att stödja den moderata reservationen, som syftar till samling för ett bra beslut som ger möjligheter i berörd region. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4

Herr talman! Betänkandet JoU25 med titeln Näringspolitik för tillväxt, som vi nu behandlar, är ett betänkande av stor betydelse för stora delar av den svenska landsbygden, och då inte minst sydöstra Sverige. Titeln på dokumentet avslöjar knappast innehållet i detsamma, men när man tittar i det ser man att det berör fiske, sockerbetsodling och sockernäring. När vi tog del av den regeringsproposition som ligger till grund för betänkandet var det nog många med mig som blev förvånade. Tillväxten skulle alltså enligt regerings förslag ske bl.a. genom borttagande av fiskerilån och genom nedläggning av bruken på Öland och Gotland! Herr talman! Låt mig först ta upp frågorna som gäller sockret. När man lyssnar på debatten -- kanske inte här i kammaren men politikerna emellan ute i samhället och i massmedia -- får man lätt intrycket att det här en fråga som är av betydelse endast för Öland och Gotland. Givetvis är den här frågan av stor och avgörande betydelse för dessa öars framtid, men den är också av oerhörd stor betydelse för fastlandsdelen av Kalmar län liksom för östra Blekinge. De sockerbetor som odlas i dessa båda fastlandsregioner levereras till sockerbruket i Mörby Långa. För Blekinges del är det ungefär 250 hektar åkermark och ett 30-tal odlare som är direkt berörda. Till detta kommer transportörer, olika serviceföretag, verkstäder, m.m. Totalt är det tusentals arbetstimmar som årligen utförs inom produktionen av sockerbetor i Blekinges östra del. En nedläggning av bruket i Mörby Långa skulle drabba jobben och framtiden inte endast i Mörby Långa utan följaktligen också i östra Blekinge. Jag vill slå fast att det givetvis blir mycket kännbart för hela Öland, och kännbarast för Mörby Långaområdet, om bruket läggs ned. Men det kommer att bli hårt nog för alla dem i östra Blekinge som är beroende av odlingen för utkomst. Det är många hundratals jobb som riskerar att försvinna, bilar som blir utan frakter och investeringar som blir värdelösa. Osökt anmäler sig givetvis frågan, som man skall ställa till majoriteten, nämligen socialdemokraterna och folkpartisterna, i utskottet: Vad skall man, menar ni, odla i stället? Vad skall man, menar ni, få för jobb i stället för dem som försvinner? Var skall de som jobbar på bruket, i odlingen, med transporterna och inom andra delar av näringen få sin utkomst i framtiden? Var finns de jobb som de människorna har rätt att kräva? Är inte sanningen den att de jobben saknas och att arbetsmarknaden i sydöstra Sverige i dagsläget sannerligen inte är någon guldgruva? Dagligen och stundligen möts vi av rapporter om arbetslösheten. Vi möts av besked om varsel och korttidsveckor. Arbetsmarknaden i sydöstra Sverige är ingen arbetsmarknad där man i dag ropar efter folk med starka armar till industrierna eller andra arbetsplatser. Det stöd som hittills har utgått till öbruken har egentligen aldrig varit öronmärkt för bruken, utan det har gått in i sockerbolagets plånbok centralt. Ölandsbruket är enligt de uppgifter som jag har tagit del av ett bruk som är lönsamt också om man räknar bort det stöd som avses för Ölandsbruket. Det finns alltså inte ens ekonomiska skäl för en nedläggning, det finns inte ens en ekonomisk aspekt i detta som är värd att beakta. Sanningen är att det är ett ekonomiskt bärkraftigt bruk som gör ett bra resultat och som mänskligt att döma egentligen borde ha framtiden för sig. Att man under några år skulle kunna transportera betorna till något av bruken i Skåne, som det har sagts, kan knappast anses vara realistiskt. Även om man för någon tid kanske skulle stå för transporterna har Sockerbolaget aviserat att det nu under några år successivt kommer att skära ned sitt transportansvar till maximalt 50 kilometer från aktuellt bruk. Transportkostnaderna blir då givetvis orimligt höga, och lönsamheten för odlarna skulle troligen försvinna. Det skulle bara vara en form av konstgjord andning under en kort övergångstid och nedläggning blir följden av detta. Vidare skulle det erfordras minst 10 000 lastbilstransporter årligen för att ta ned betorna från sydosthörnan till Skåne. Även om vi skulle kunna finna transportkapaciteten skulle det knappast vara miljöacceptabla transporter. Det skulle också innebära en ökning av belastningen och mer slitage på ett vägnät som redan i dag är hårt ansträngt. Vi skall i det här sammanhanget också komma ihåg att när Sockerbolaget aviserar 50 kilometersgränsen är det inte bara denna odling som i dag är hotad. Om Sockerbolaget vidhåller den synpunkten innebär det att odlingen också i den västra delen av Blekinge, kanske också i den nordöstra hörnan av Skåne, kommer att vara i farozonen inom en nära framtid. Sockerbetan är en växt med en lång växtsäsong -- det har vi fått lära oss i biologin och i den praktiska tillämpningen. Det gör att den långt fram på senhösten tar upp näring från marken. Det gör i sin tur att läckaget av näringsämnen, framför allt kväve, minskar från de marker där betorna odlas. Den långa växtsäsongen och den goda näringsupptagningsförmågan gör också att vi får räkna in sockerbetsodlingarna under begreppet grön mark enligt det förslag som finns för att minska läckaget av näringsämnen till havet. Sockerbetan kräver också mycket näring och gödsel, vilket gör den till en mycket lämplig gröda i de här djurintensiva delarna av landet. Den passar som hand i handske i det sydostsvenska och öländska jordbruket. Avfallet från bruket i form av betmassa, melass, är bra foder för djuren. Sammantaget är det bara att konstatera att sockerbetsodlingen fyller en viktig funktion i ett mycket väl fungerande och noga avvägt kretslopp. Forskning och utveckling talas det mycket om. Forskning och utveckling brukar betecknas som saker av oerhörd stor betydelse för svensk industris konkurrenskraft, både i nuet och inför framtiden. Men i det här fallet kan man konstatera att Sockerbolaget inte har gjort några särskilt stora ansträngningar -- om man nu över huvud taget har gjort några ansträngningar -- när det gäller att se hur sockret skulle kunna vara en resurs som råmaterial i tekniska och industriella sammanhang. Vill man inte, eller är det möjligtvis på det sättet att man har känt sig trygg bakom det beslut som politiker har fattat om en självförsörjningsnivå? Nu när jordbruket genomgår en intern avreglering är det också dags att vi tar bort den 85-procentiga självförsörjningsgraden i fråga om socker. Denna 85-procentsnivå borde rimligen kunna avskaffas, eftersom den inte längre fyller någon funktion. Det måste väl vara näringen -- industri och odlare i samverkan -- som själv avgör om man kan och vill förse Sveriges land och folk med en större andel av socker för konsumtion. Vidare måste vi släppa på hindren, så att vi kan möjliggöra export av svenskt socker. Vill man också i det här fallet exportera överskottskvantiteten och ta de priser som bjuds på världsmarknaden, måste man i rimlighetens namn kunna få göra detta. Det har här också talats om gränsskydden. Vi skall då komma ihåg att EG-länderna faktiskt redan i dag har högre gränsskydd på socker än vad Sverige har. Det kan vara bra att hålla i bakhuvudet när man diskuterar förslagen om ensidiga neddragningar av gränsskyddet. Vi fattade i fjol i denna kammare beslut om den framtida livsmedelspolitiken och jordbrukspolitiken. Besluten fattades i stor enighet och innebar att betydande arealer skulle ställas om till annan produktion än produktion av livsmedel. Denna omställningsprocess pågår nu för fullt, och vi kan bara konstatera att om utskottets majoritet får sitt förslag igenom, innebär det att ytterligare areal läggs till omställningen. Ytterligare hektar åkermark kommer då att tas ur traditionell produktion, och fler landsbygdsföretag kommer att få problem att brottas med. Om vi vill att hela Sverige skall leva -- och vi då också menar sydöstra Sverige -- är det enda rimliga att kammaren bifaller centerns reservation när det gäller frågan om sockernäringen och öbrukens framtid. Låt beslutet därför bli att stödet till bruket i Mörbylånga skall utgå även efter den tid som regeringen och följaktligen också utskottets majoritet föreslår. Mörbylånga sockerbruk behövs. Sockerbetsodlingen i sydost behövs. Svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion behövs -- nu och även i framtiden. En livskraftig landsbygd behövs -- även i sydöstra Sverige. Om vi låter odlingen av sockerbetor och produktionen av socker vara kvar, klarar vi också av dessa målsättningar. Kaj Larsson berättade tidigare i debatten om brevet från Sockerbolaget. Det var väl bara en bekräftelse han då fick på vad resultatet och konsekvenserna blir av en illa förd politik på jordbruks och livsmedelsområdet. Herr talman! Med detta vill jag instämma i centerns reservationer till betänkandet och yrka bifall till reservationerna 3 och 7. Nu, herr talman, vill jag övergå till att tala om fiskerilånen. Regeringen föreslår att dessa lån skall tas bort. Om så skulle ske, skulle det vara till stort men för det svenska fisket och för fiskeflottans förnyelse. Man får ibland höra att dessa lån skulle vara en subvention till fisket eller en form av bidrag, med eller utan förpliktelser. Men detta är ju fråga om lån, lån i ordets verkligaste bemärkelse, och i alla fall har jag fått lära mig att det man lånar får man vara så god att ge tillbaka. Så är det också med dessa pengar, som skall betalas tillbaka med ränta. Den enda subvention man möjligtvis kan tala om är att det på dessa lån är en något lägre räntenivå än på de lån man kan få i banker och andra kreditinstitut. Jag skulle inte ens vilja kalla det för subventioner, utan jag skulle i stället vilja säga att detta är lån till en rimlig ränta. Jag är glad att en majoritet i utskottet har tagit de motioner som väckts i denna fråga på allvar och att man har följt uppmaningarna och intentionerna i desamma och skrivit i majoritetsyttrandet att fiskerilånen skall vara kvar. Detta innebär också att yrkandena i de motioner som jag själv och tillsammans med andra har väckt i realiteten är tillgodosedda. Detta gör det möjligt att förnya fiskeflottan på ett någorlunda hyggligt sätt, vilket är till fördel och till gagn för det svenska fisket vad gäller kapacitet och rationalitet, konkurrenskraft och -- framför allt -- säkerhet. Fisket spelar en betydande roll i många delar av vårt land, inte minst i Sydostsverige, och det är den enda utkomstmöjligheten i många av våra utsatta kust och skärgårdsbygder, där andra utkomstmöjligheter ofta är bristfälliga eller helt saknas. Jag glädjer mig åt utskottets förslag om ett bibehållande av fiskerilånen och yrkar givetvis bifall till detta förslag i betänkandet.

Herr talman! Frågan om sockerbetsodlingen i Kalmar län och driften av Mörbylånga sockerbruk har åtskilliga gånger diskuterats i denna kammare. Blekinge utförligt motiverat betydelsen för vår bygd av både fortsatt odling och fortsatt drift. Vi har där bl.a. framhållit samhällsekonomiska, regionalpolitiska, miljömässiga samt beredskapsmässiga skäl. Vi är naturligtvis medvetna om att Sockerbolaget självt beslutar om sin fabriksstruktur, men staten har ju under många år gått in med speciellt regionalpolitiskt stöd, både för fortsatt drift och för odling. Vid en träff i december förra året med företrädare för de anställda, betodlarna, Sockerbolaget, kommunen, länsarbetsnämnden, länsstyrelsen och oss riksdagsledamöter, framkom att alla skäl talar för fortsatt, oförändrad odling och drift. Om Sockerbolaget ändå väljer att inte utnyttja Mörbylångabruket för just sockerproduktion, behövs minst fem års omställningstid. Det handlar ju om både odlingen och själva produktionen. Hänsyn måste också tas till övrig omställning som pågår inom jordbruket samt till att arbetsmarknaden i regionen runt om har stora påfrestningar för närvarande. Eftersom våra motiv utförligt har redovisats i motionen hänvisar jag till denna. I övrigt är förhållandena väl kända för kammaren efter alla tidigare diskussioner i ärendet. Bengt Kronblad kommer senare att redovisa en del av de idéer om alternativ produktion som hittills har diskuterats lokalt och regionalt.

Kravet stämmer väl överens med det som ställts vid demonstrationen utanför detta hus i dag. En fortsatt drift innebär ingen ytterligare belastning på statskassan, då medel motsvarande det särskilda stödet ju skall utgå till regional utveckling. 600 arbeten kan på detta sätt säkerställas. Kostnaden blir 21 000 kr. per person, vilket är lågt i förhållande till många andra regionalpolitiska satsningar. Jag vädjar därför till kammarens ledamöter att noga fundera över det praktiskt omöjliga i att ställa om både odling och drift på den korta tid som utskottet föreslår. Kanske kan företrädare för regionen bättre bedöma just den frågan. Om vårt yrkande inte skulle erhålla erforderlig majoritet, kommer vi att rösta på reservation nr 6.

Herr talman! Under fjolåret beslöt riksdagen att det svenska jordbruket skulle omställas och avregleras. Det skulle ske under en tidsperiod av fem år. I dag ligger på riksdagens bord ett förslag som innebär att Mörbylånga sockerbruk och betodlingen på Öland och på fastlandet skall upphöra efter två år. Här gäller alltså inte någon femårsgräns för omställningen, utan det skall gå mycket snabbare. Jag vill anföra två argument för att regeringens förslag och majoritetens förslag skall avvisas. För det första tycker jag att det är rimligt att alla de grödor som omfattas av svensk odling och alla de regioner där odling sker skall ha samma villkor. En omställning som en stor majoritet av riksdagen har ställt sig bakom måste ske på likartade villkor i alla delar av landet och för alla grödor. Någon särbehandling av sockerbetsodlingen på Öland finns det inget motiv för. För det andra anser jag att en längre omställningsperiod än två år inte behöver kosta några extra pengar utöver vad regeringen är beredd att satsa. Majoritetsförslaget i utskottets betänkande stöder regeringens förslag när det gäller att till regionen ge regionalpolitiskt stöd och anslå lika mycket pengar som nu går till Sockerbolaget, nämligen 12,5 milj.kr. per år. Lika stor summa skall efter en eventuell nedläggning ändå gå till regionen för att på det sättet få försöka nya arbeten till stånd. Vi vet alla att det är mycket svårt att få nya arbeten till stånd, att lokalisera nya industrier till en del av vårt land som har uppenbara problem och som ligger litet avigt till när det gäller kommunikationer. Det kommer att kosta utomordentligt mycket pengar för varje arbetstillfälle som man möjligen kan ordna. Det finns inget motiv att på det sättet förslösa pengar när man ändå kan hålla sysselsättningen uppe under längre tid än två år på ett billigare och bättre sätt än vad majoriteten föreslår. De två år som det här är fråga om är för kort tid för att få fram de alternativ som jag tror och hoppas är nödvändiga att få fram när det gäller odlingar. Det behövs längre tid än två år för att kunna forska och pröva sig fram när det gäller de alternativ som eventuellt skall gälla. I reservation nr 6, som Ingvar Eriksson har yrkat bifall till, och Lena Öhrsvik i andra hand, anger vi att det är för kort tid med två år och att längre tid behövs för en omställning. Där slås också fast -- jag vill understryka det -- att det inte kostar mer pengar än vad majoriteten är beredd att satsa, men det ger ett mycket större resultat. Det är väl resultatet som skall räknas. I reservationen ges länsstyrelsen i Kalmar län ett ansvar för att säkerställa driften en längre tid och att under tiden verka för att alternativa odlingar kan komma till stånd. Vi slår också fast att Sockerbolaget har ett betydande och stort ansvar. Staten har en betydande ägarandel och får inte och kan inte springa ifrån sitt ansvar i det här läget. Ett uttalande från riksdagen i enlighet med reservation 6 kan inte Sockerbolaget nonchalera. Man måste ta hänsyn till ett sådant uttalande. I reservation 4 talas det om att undersöka möjligheterna att exportera våra överskott. Det är en orimlig situation att det inte är möjligt att på världsmarknaden avsätta den produktion som vi har i vårt land. Det är en ganska dålig omställning och avreglering om dessa hinder fortsättningsvis skall finnas kvar. Det är en självklarhet att hindret skall tas bort. Herr talman! Jag vill vädja till såväl folkpartiets ledamöter som socialdemokraterna, förutom dem som finns på Kalmarbänken, vilka helhjärtat har ställt upp för denna fråga, att stödja reservationen. Reservationen ger realistiska möjligheter att låta omställningen ske under ordnade former och under längre tid, dessutom utan att det kostar mer pengar. Den här lösningen blir säkert mycket billigare än om majoritetens förslag går igenom. Det kommer att bli kostsamt såväl för de människor som lever och bor i regionen som för statskassan. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 4 och 6.
Herr talman! Avgörandets stund för sockerbruket i Mörbylånga är inne. Regeringen har föreslagit att efter kampanjen 1992 skall stödet till Mörbylånga sockerbruk dras in. Regeringens förslag får stöd av majoriteten i jordbruksutskottet -- Detta kan vi från centern inte acceptera. En nedläggning av sockernäringen på Öland skulle få katastrofala följder för jordbruket, miljön, odlingslandskapet, sysselsättningen och samhällsservicen. Det har framhållits många gånger, men jag måste ta tillfället i akt att återigen understryka detta. Sockerbruket i Mörbylånga har mycket stor betydelse för sysselsättningen och jordbruket på Öland, men även på fastlandet, såsom på Kalmarslätten och i Blekinge, som vi har hört här ifrån talarstolen. En nedläggning av Mörbylånga sockerbruk skulle drabba 10 % av samtliga arbetstillfällen i Mörbylånga kommun. En nedläggning av bruket kommer också att innebära att hela sockerbetsodlingen i Kalmar län upphör. 600 arbetstillfällen berörs. Av dessa är ca 100 specialarbetare vid bruket. Därtill kommer effekter för odlare, underleverantörer, åkare, maskinhandeln samt privat och offentlig service. Arbetsmarknadsläget är allt annat än ljust i Kalmar län just nu. Jag måste utveckla detta efter att ha läst arbetsmarknadsutskottets majoritets glädjebeskrivning om hur det står till med oss i Kalmar län och på södra Öland. Varslen om uppsägningar eller permitteringar duggar tätt. I Arbetsmarknadsutskottet skriver troskyldigast: Genom broförbindelse finns tillgång till den lokala arbetsmarknaden i Kalmartrakten, sex lokala arbetsmarknader, och därmed finns arbete på pendlingsavstånd från Mörbylånga. Jag skulle vilja fråga den som står för detta majoritetsyttrande: Vilken arbetsmarknad är det frågan om? Att kunna lokalisera ny industrisysselsättning till Öland ter sig i nuvarande konjunkturläge mycket tveksamt. Befintlig industri, t.ex. Cementa i byggbranschen eller Forsheda, som är en underleverantör till Volvo, kan inte ens med regionalpolitiska insatser i nuläget utvecklas. Jordbruket nämns inte ens i propositionen. Ändå består sockernäringen av industridel och betodling. Betodlingen till Mörbylånga sockerbruk har den högsta relativa lönsamheten av all sockerbetsodling i Sverige. Detta har uppnåtts genom rationaliseringar. Odlarna har investerat i dyra specialmaskiner, transportutrustning och bevattningsanläggningar med såväl dammar, stamledningar och bevattningsmaskiner. Upphör odlingarna blir resultatet att dessa investeringar kommer att rosta ner och förfalla. Varje region måste sträva efter att utveckla sina resurser där man har de bästa förutsättningarna. För Ölands del har jordbruket varit den näringsgren som haft den bästa konkurrenskraften. När man läste SINDs utredning, som kom till oss i november, fick man intrycket att ölänningarna låg 30-40 år efter i utvecklingen, att sockerbruket var gammaldags och att det hade konserverat en gammal struktur. Ingenting kan vara felaktigare. Det är fråga om ett modernt, rationellt och effektivt jordbruk, och livsmedelsindustrin på Öland med sockerbruk och konservindustri har utvecklats naturligt, eftersom råvaran finns på ön. Nu står jordbruket inför en genomgripande och smärtsam omställning. Det har omvittnats här flera gånger i dag, även i den tidigare debatten om det regionalpolitiska betänkandet. Spannmålsodlingen minskar och mjölkproduktionen minskar. I Kalmar län tas ca 20 % av den odlade arealen ur produktion. För Ölands del innebär det att ca 6 000 hektar åkermark på sikt skall tas ur traditionell jordbruksproduktion. Försvinner därutöver betodlingen, blir omställningen ännu svårare. Sockerbetor odlas på Ölands bästa jordar. Om sockerbruket läggs ner och betodlingen upphör, kommer en hel del av denna åkermark, som klassas som den bästa i Sverige, att användas som betesmark för boskap i närheten av gårdarna. Strandängar och andra värdefulla betesmarker kommer då att sakna förutsättningar för betesdrift. Ur såväl naturmiljö som kulturmiljösynpunkt är södra Öland ett av vårt lands mest intressanta områden. Östra Ölands strandängar ingår i Stora Alvaret tilldrar sig internationellt intresse med sin flora och fauna. En total nedläggning av sockerbetsodlingen, som skulle ta ytterligare 2 600 hektar ur produktion, är ett hot mot det öppna öländska landskapet, som alla säger sig älska och värna om, inte minst ornitologer och blomsterälskare. Det kommer att kosta åtskilliga miljoner kronor att leva upp till den skötselplan som naturvårdsverket har förelagt länsstyrelsen i Kalmar län för åtgärder i det öländska odlingslandskapet. Hittills har staten givit Sockerbolaget 12--14 milj.kr. per år för att hålla i gång driften vid Mörbylånga. Det har varit ett rent driftsstöd. Vi känner till det. Det har gått direkt ner till Malmö utan några villkor. Vid flera tillfällen under senare år har riksdag och regering slagit fast att en minskning av sockerbetsodlingen inte får drabba Öland och Gotland. Här är nämligen, har man sagt i tidigare uttalanden från riksdagen, odlingens betydelse för sysselsättning och samhällsutveckling störst. I morgon bittida skall vi avgöra om detta fortfarande gäller. Utan att överdriva vill jag påstå att sällan har så få miljoner som dessa 12--14 miljoner per år gett så mycket tillbaka i form av arbetstillfällen och liv till en hel bygd. Det har således varit samhällsekonomiskt väl använda pengar. Att i dag ordna en arbetsplats kostar ca 1 milj.kr. per årsanställd. Till detta skall i det här fallet läggas kostnaderna för att på ''konstlad'' väg sköta naturoch landskapsvård. Staten kan inte undandra sig ansvaret för är delägare i Procordia, som i sin tur äger Sockerbolaget. 14 milj.kr. är en struntsumma, när vi betänker vilka belopp staten har satsat på andra orter. Vi hörde Annika Åhnberg nämna bilindustrin. Där är staten redo att utan vidare ställa upp för att förhindra en nedläggning och för att finna nya jobb. Sockerbolaget, med staten som hälftenägare, har monopol på sockerproduktionen i landet. Utskottet skriver i sitt betänkande att det inte är riksdagens sak att avskaffa Sockerbolagets monopolställning, och vi har hört den debatten här från talarstolen. Själv har jag tagit upp i en motion att både SPK och NO bör titta på ägandeförhållandena. Att ett monopolföretag åstadkommer så mycket av samhällsekonomiska konsekvenser för en hel region måste på något sätt kunna styras från riksdagens sida. Därför är det så mycket mer angeläget att riksdagen ställer krav på ett mycket vinstgivande monopolföretag. Det är verkligen egendomligt att ett monopolföretag med så stark ställning inte skall åläggas några regionalpolitiska krav. Jag vill fråga utskottets talesman varför man inte kräver att Sockerbolaget gör regionalpolitiskt betingade insatser. Jag bortser då från de blygsamma 10 milj.kr. som Sockerbolaget vill satsa för att hitta ny sysselsättning. Herr talman! Det är orimligt att lägga ner betodling och sockerbruk i slutet av 1992. Det skulle få så negativa konsekvenser att samhället totalt kommer att åsamkas ökade kostnader i stället för besparingar. I en tid när konjunkturerna är som de är nu skulle det möta mycket svåra problem att åstadkomma nya arbeten till vår region i sydöstra Sverige. Till allt detta kommer så jordbrukets omställning till ny livsmedelspolitik. Nu gäller det för såväl staten som Sockerbolaget att ta sitt regionalpolitiska ansvar. Centern kräver fortsatt stöd till Mörbylånga sockerbruk, samtidigt som sockerbruket börjar arbeta med alternativ utveckling av sockerbetan som energi och industriråvara. Med det anförda, herr talman, ber jag att få instämma i tidigare yrkande om bifall till reservation 7. I övrigt står jag bakom de reservationer som centerrepresentanter undertecknat.

Herr talman! Det var intressant att en representant från regeringspartiet faktiskt kunde presentera litet grand av de idéer som jag frågade efter tidigare. Det var också intressant att höra att Bengt Kronblad hade en helt annan uppfattning än Kaj Larsson tidigare om regeringens roll och möjligheter. Vi fick höra att regeringen inte kunde göra något vad gällde att förlänga respittiden. Det var sockerbruken som själva fällde avgörandet. Här fick vi nu höra att regeringen kunde förlänga och borde förlänga mer. Vad är regeringens uppfattning om dess möjligheter?
Herr talman! Frågan som ställdes är givetvis byggd på mitt anförande. Jag vill bara hänvisa till att det projektarbete som bedrivs i sydöstra Sverige är ett initiativ som har tagits i regionen och som utvecklas, finansieras och verkställs där med de regionalpolitiska stöd som finns från myndigheter, högskola och fackliga organisationer tillsammans med den kompetens som finns på platsen. Det är ett regionalt arbete som är viktigt att göra. Men det fordras givetvis också en tid för att genomföra detta. Självfallet är det så som en framtid formas även i sydöstra Sverige.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande, som vi nu diskuterar, har som rubrik Näringspolitik för tillväxt. Det är samma rubrik som regeringens proposition. För Gotlands del innebar regeringsförslaget något helt annat än tillväxt. Det enda intresse regeringen visade för Gotlands län var förslaget om upphörande av statligt stöd till Sockerbolaget för upprätthållande av sockerproduktion vid Roma sockerbruk. Det stöd som hittills har utgått med ca 12 miljoner per år skulle fortsätta som längst till 1995 års betsäsong. Därmed klargjorde Sockerbolaget att sockerproduktionen skall koncentreras till Skåne, och som vinstdrivande bolag med monopol på verksamheten sedan 1907 behöver man naturligtvis inte bry sig särskilt mycket om vilka konsekvenserna blir för en region som Gotland. Det gäller även för regionen runt Mörbylånga bruk. Som underlag för propositionen ligger en utredning, gjord av SIND, om stödet till sockernäringen på Gotland och Öland. Det är en utredning där direktiven begränsade möjligheterna till djupare analys av sockernäringens betydelse för hela jordbrukssektorn med binäringar och det gotländska näringslivet i dess helhet. Detta är i högsta grad anmärkningsvärt när så genomgripande förändringar föreslås. SIND konstaterade dock att näringslivet och sysselsättningsstrukturen i synnerhet på Gotland är mycket sårbart och att en nedläggning kommer att få utomordentligt stora konsekvenser på ön. Det geografiska läget gör att förädlings och förnödenhetsanläggningarna är helt hänvisade till att drivas med råvaror som produceras på ön. Den argumentering som regeringen använder för att föreslå slopande av stöd till sockernäringen på Gotland kan användas också när det gäller annan jordbruksproduktion, dvs. att det är rationellare att koncentrera produktionen till slättbygderna i omedelbar närhet till de stora konsumtionsorterna i landet. Vi har tidigare i kammaren här i dag diskuterat regionalpolitik och sysselsättning, och den här debatten handlar verkligen också om sysselsättning. Gotland har en av de högsta arbetslöshetssiffrorna för länen i landet. Om 730 betodlare är inkomsten från betodlingen av avgörande betydelse. Därutöver finns ett stort antal underleverantörer och entreprenörer som har betydande inkomster från denna verksamhet. Till detta kan läggas det transportunderlag som verksamheten utgör dels internt på Gotland, dels för färjetrafiken, som annars skulle behöva ytterligare ett antal miljoner i transportstöd. Sammantaget kommer en nedläggning av Roma sockerbruk att innebära att ungefär 1 000 personer helt eller delvis blir av med sin försörjning. Nu talas med stor emfas från vissa håll om alternativ produktion och sysselsättning, och vissa medel anvisas för detta. I vetskap om att detta är näst intill en omöjlig uppgift, eller i varje fall en gigantisk sådan, så ansluter sig då jordbruksutskottets majoritet till vad arbetsmarknadsutskottet anför, nämligen att om det visar sig att det blir problem med alternativen så skall regeringen återkomma till riksdagen. Jag noterar att detta är ett tillkännagivande till regeringen när det gäller Romabruket. Har detta alldeles förbigått Kaj Larsson när han så kategoriskt påstår att Romabruket skall läggas ned 1995? Det finns ett tillkännagivande till regeringen att återkomma om det visar sig att alternativen inte fungerar. Den strukturomvandling som lantbruksnäringen tvingats in i slår hårdare mot Gotland än något annat län, därför att en så stor andel av den yrkesverksamma befolkningen, ca 40 %, har sin försörjning från jordbruksnäringen. Som en följd av 1990 års livsmedelspolitiska beslut har ca 4 000 hektar åkermark på Gotland anmälts till omställning under en femårsperiod. Skulle därtill lika många hektar som i dag användas till sockernäringen, ungefär 4 000 hektar, ifrågasättas efter ytterligare fem år läggs det en dubbel omställningsbörda på de gotländska betodlarna. Detta är en orimlighet och får inte tillåtas ske. Såväl regionalpolitiska skäl som sysselsättningsskäl talar för en fortsatt sockerproduktion på Gotland. En speciell plusfaktor för Romabruket återfinns på miljösidan. Det är Sockerbolagets enda bruk som har ett slutet produktionssystem och som inte ger upphov till några miljöstörande utsläpp. I en tid när miljöfrågorna får allt större betydelse borde detta faktum tillmätas mycket stor vikt. Alla övriga bruk har dispens från miljökraven, och det är otillständigt. Ändå är Romabruket minst lika effektivt som Skånebruken. Ytterligare plusfaktorer som gör att Romabruket väl hävdar sig har redovisats för jordbruksutskottet, och jag skall därför inte ta upp tiden här med detta. Ur samhällsekonomisk synpunkt finns det alltså mycket tungt vägande skäl för att bibehålla sockerproduktionen på Gotland. Jag har inget emot en forskning och utveckling av sockerbetan som industri och energiråvara. Det primära för Gotland är fortsatt sockerbetsodling och förädling vid Romabruket. Jag ser med stort intresse fram emot en vidare utveckling av det som Bengt Kronblad här har redovisat. Detta är inte en fråga bara för Sockerbolaget. Flera talare har här framhållit att staten faktiskt har intressen i bolaget uppgående till 42 % och därmed har ett ansvar för att se till att Gotland inte drabbas av ännu ett negativt beslut. Överallt i landet varslas människor vare sig de arbetar i statlig, kommunal eller privat tjänst. Att då medvetet rasera en väl fungerande verksamhet, som dessutom är lönsam, är att missbruka det ansvar som regeringsinnehavet medför. Det är ju intressant att konstatera att regeringsförslaget stöds av både moderater och folkpartister, trots att man lokalt på Gotland givit långtgående löften om stöd för Romabruket från båda dessa partier. Folkpartiet har inte lyckats få till stånd ens en endaste liten enskild motion. Dock finns ännu möjligheten att stödja centerreservationen nr 10, vilken jag härmed yrkar bifall till. Jag måste vidare säga att Kaj Larssons upplysning att Sockerbolagets inställning är den att Romabruket skall läggas ned efter nästa års betsäsong är häpnadsväckande. Jag måste ställa frågan om socialdemokraterna verkligen accepterar det resonemanget utan protester. Exportplanerna stoppades mycket effektivt av Mats Hellström. Man hade på Romabruket sockersäckarna packade och färdiga för export, men nix, vi skulle lägga upp ett överskott som sedan skulle ge Sockerbolaget ett skäl för att lägga ned sockerbruken i Roma och Mörbylånga. Vi förstår sambandet.

Herr talman! Jag vet inte om man skall se det som ett tecken i tiden att miljöpartiets sist anmälde talare inte är närvarande, så att en socialdemokrat får gå in och ta hans plats. Med tanke på den sena timmen är det kanske inte någon som sörjer över det. När beskedet om att Roma sockerbruk skulle läggas ned kom kändes det som om det byggdes upp en vägg framför oss efter år 1995. Det var dock egentligen inte någon nyhet, eftersom önskemålet om nedläggning har funnits länge från Sockerbolagets sida. Ingrid Hasselström Nyvall talade om att hon hade hört detta i sex år, men det är väl i ungefär 20 år som Sockerbolaget har varit intresserad av nedläggning. I en intervju i tidningen Land för några månader sedan uttalade sig den verkställande direktören och sade att det enbart var regeringen som hade hindrat en tidigare nedläggning. Det är lätt att tappa sugen när man får ett sådant här besked och ställs inför en så svår uppgift som det skulle vara att försöka hitta alternativ till en sådan här viktig näring. Men jag vill gärna säga att länsstyrelsen på Gotland redan har börjat titta på alternativ och har tagit upp en första diskussion om detta. Det är självfallet oerhört viktigt att också Sockerbolaget har sitt ansvar i den här debatten. Vi har här också fått höra att det finns intressanta tankar t.ex. inom sydöstra LO-distriktet om alternativ. Dessa kommer vi att få se litet närmare på. Om det fanns en möjlighet att här i dag fatta ett beslut om att sockertillverkning och sockerbetsodling skulle fortsätta på Gotland vore det väl. Men som centerledaren skriver i dag i Gotlänningen är det för Romabrukets del ingen större skillnad mellan majoritetsskrivningen och reservationerna. Ingen säger att bruket skall vara kvar. Ett sådant beslut kan vi inte fatta i Sveriges riksdag. Vi kan inte fatta ett beslut om vad ett enskilt bolag skall göra eller inte göra, även om bolaget naturligtvis måste följa aktiebolagslag, bolagsordning och sådant och arbeta i bolagets eget intresse, som också Kaj Larsson sade här tidigare. Jag tycker att det finns skäl för en och annan som i andra sammanhang ser marknadskrafterna som alla goda gåvors givare att ta sig en funderare över logiken i detta när man ser följderna av ett marknadsresonemang i just det här sammanhanget. Arbetsmarknadsutskottet öppnade vid sin behandling av denna fråga en dörr i den vägg som jag tyckte mig se. Utskottet säger att om man inte klarar den omställning som man redan har börjat resonera om, får regeringen komma tillbaka -- jag förutsätter att det måste ske i samråd med Sockerbolaget -- och avgöra om en förlängning av omställningstiden behövs. Jordbruksutskottet har noterat detta med viss tillfredsställelse och ytterligare något vidgat denna öppning genom att säga att regeringen bör återkomma, om man under resans gång säger att man inte kommer att uppnå önskvärt resultat. Eftersom jag uppfattat det så att den risken är stor, vill jag för min del säga att regeringen i ett sådant läge skall komma tillbaka till riksdagen. Mycket medveten om de svårigheter som tornar upp sig i det här arbetet kommer jag fortsättningsvis att ställa sådana krav på regeringen.

Herr talman! Ulla Pettersson inledde sitt anförande med att säga att miljöpartiets anmälde talare inte var närvarande och att socialdemokraterna skulle ta över vår plats. Jag tycker att det skulle vara mycket bra om socialdemokraterna i den kommande voteringen ville ta över miljöpartiets ståndpunkt. Ulla Pettersson verkade ju också vara villig att göra det, med vissa små ändringar. Men det som jag tycker är viktigt med miljöpartiets ståndpunkt är att vi ställer upp för den här landsändan oavsett var vi bor i landet. Jag är säker på att Carl Frick, om han hade varit här, hade talat sig varm för Gotland eftersom han bor på Gotland. Men också jag känner för Gotland. Vi behöver inte bilda en sådan här länsbänk som speciellt känner för ett område för att kämpa för det. Som parti anser vi att den här frågan är viktig. Det skulle ha varit roligt om även socialdemokraterna lyckats trycka på och få sina regeringsföreträdare och sina företrädare i utskottet att driva frågan om förlängd respittid och möjligheter att hitta alternativen. Det var precis detta vi drev i utskottet. Hade Ulla Pettersson suttit med där hade vi kanske fått gehör från åtminstone en socialdemokrat i den här frågan.
Herr talman! Jag vill gärna börja med att be Marianne Samuelsson om ursäkt om det var så att jag sade att miljöpartiet inte alls var närvarande. Jag har ju lagt märke till att Marianne Samuelsson har deltagit i debatten. Det jag egentligen begärde ordet för, herr talman, var att Marianne Samuelsson säger att vi borde kunna verka för en förlängd respittid. Det är faktiskt så att socialdemokraterna i regeringen har utverkat en förlängd respittid. Sockerbolaget ville nämligen från början lägga ned även Roma sockerbruk inom två års tid.

Herr talman! Dagens försvarspolitiska debatt är en helt annan än den som egentligen skulle ha ägt rum och gällt totalförsvarets långsiktiga inriktning. Om försvarsministern hade varit här skulle jag ha harangerat honom för att han i december 1988 tog initiativ till att förkorta en beslutsperiod som inte hade de bästa förutsättningar för sig. Nu säger jag detta till kammaren i stället. Av skäl som jag i någon mån skall återkomma till inleds nu en debatt som endast avser att tillgodose försvarets ettåriga övervintring i avbidan på ett långsiktigt försvarsbeslut som, herr talman, alla förväntar sig skall komma om ett år. Herr talman! Jag tillåter mig att med anledning av detta ställa en ängslig fråga. Med vilken rätt kan man egentligen förvänta sig ett försvarsbeslut om ett år? Var det omöjligt att efter två års beredning i försvarskommittén kunna formulera ett förslag till regeringen för ett beslut nu i vår, säger mig sunda förnuftet att det med två månaders beredning under hösten efter valet kommer att vara ännu svårare att lägga fram ett komplett underlag för ett försvarsbeslut på regeringens bord. Det är självfallet tillåtet att ha mycket stora förväntningar på en eventuell ny regering, men förväntningarna måste ändå ha realismens prägel. Jag ger därför uttryck för ängslan över att det kommer att bli mycket svårt att klara det här. Vi moderater har gjort en sådan uppdelning av den här debatten att jag nu tar upp försvarsfrågan i ett vidare perspektiv och Göran Allmér kommer senare att närmare kommentera de direkt avvikande meningar som vi moderater har anfört i utskottet. Det är alldeles uppenbart att det innebär ett försvarspolitiskt misslyckande att det nu inte kan fattas ett försvarsbeslut såsom förutsatts. Regeringen bär självfallet det yttersta och tunga ansvaret för detta. Att anställda i allmänhet och ansvarig ledningspersonal i synnerhet inom det militära och civila försvaret liksom inom svensk materielindustri känner osäkerhet i tillvaron och berättigat ställer sig frågande till såväl vilja som förmåga inom försvarsdepartementet är förståeligt. Det gagnar nu föga att gräva alltför djupt när det gäller varför det blev som det blev. Det kan dock inte helt förbigås att starka socialdemokratiska bindningar till begreppet oförändrad ekonomi -- vilket försvarsministern något mera raljant för ett par tre år sedan uttryckte med ''inte en krona mer till försvaret'' -- har försvårat ställningstagandet. Om detta uttalande var vägledande för de socialdemokratiska ledamöterna i försvarskommittén vet jag naturligtvis inte. Men såvitt man kunde förstå fanns det ett tydligt behov på den socialdemokratiska sidan i kommittén av att tolka in både långsiktiga och säkra utvecklingstendenser mot bakgrund av den snabba och omtumlande händelseutvecklingen i Centraleuropa under det händelserika året 1990. Den säkerhetspolitiska skönmålning som var på gång verkade vara ett beställningsarbete för att man säkerhetsmässigt skulle tillgodose att man sedermera vid utformningen av det militära behovet skulle stanna vid oförändrad ekonomi, med de allvarliga konsekvenser detta medför. Herr talman! Få områden har, såsom det säkerhetspolitiska området, behov av att behandlas med långsiktighet, realism och verklighetssinne. De fördelaktiga förändringar som förvisso har ägt rum i Östeuropa skall man ta till sig och kunna glädjas åt. Det är en seger för demokratiernas krets att denna krets vidgas, och det är en framgång för välståndsskapande krafter att planekonomier ersätts med marknadsekonomier. Säkerhetspolitiskt måste dessa förändringar emellertid bevisa sin stabilitet och varaktighet för att tillåtas påverka svensk säkerhetspolitik och svenskt försvar. Enligt moderat mening måste således säkerhetspolitiken alltid ha marginalerna på sin sida. Jag skall en stund uppehålla mig vid den säkerhetspolitiska miljö i vilken vi skall besluta om svenskt försvars förmåga. På sina håll i landet har man varit snabb och dragit förhastade slutsatser. Försvarsdiskussionen har som så ofta kommit att handla om tekniska detaljer och fredsorganisationen på bekostnad av den säkerhetspolitiska analysen. Bryskt har förra årets fredsyra kommit i skuggan av ett grymt storkrig vid Gulfen. Läget i Baltikum är fortfarande kritiskt. I en sådan situation är det mycket viktigt att vi lägger fast grunden för den försvarspolitik vi skall föra. Den grunden saknas. Det måste finnas en säkerhetspolitisk analys av vår militära strategi, om det värsta skulle hända. Vidare måste också denna strategis omsättning i principer för en försvarsoperations genomförande finnas. Nu är vi dess bättre långt ifrån oeniga på alla punkter. Således finns det få olikheter i beskrivningen av den säkerhetspolitiska situationen. Långt större blir skillnaderna mellan partierna då vi drar de försvarspolitiskt betingade slutsatserna. Jag tänkte återge en del av vad regeringen har anfört i sina anvisningar till överbefälhavaren, formulerade i mars i år. I ett avsnitt betitlat ''Sveriges säkerhetspolitiska miljö'' är det intressant att kunna läsa att man tecknar sovjetiska prioriteringar i Baltikum på ett oomskrivet sätt som man kanske inte har gjort tidigare. Således skriver regeringen inledningsvis att den sovjetiska centralmaktens ingripande mot frihetssträvandena i Baltikum visar att ambitionerna att hålla samman unionen prioriteras framför målet att skapa öppna och demokratiska förhållanden. Om än försvagad av en inre upplösning och en djupgående ekonomisk kris kommer stormakten även i framtiden att förfoga över en mycket stor militär potential. Efter att ha erinrat om denna del av Europas fortsatta strategiska betydelse för både USA och Sovjetunionen framhåller regeringen att redan geografiska förhållanden leder till att såväl Sverige som Finland framstår som viktiga skyddsområden för vitala civila och militära centra. Allt talar för att regionen under lång tid framöver kommer att ha kvar sin strategiska betydelse, säger regeringen, och detta oavsett om SSSR finns kvar i sin nuvarande form. Förändringar i Centraleuropa påverkas i långt mindre grad nordflanken. ESK-besluten påverkar varken stormakternas luft eller sjötransportkapacitet, dvs. möjligheten att snabbt komma till ett utgångsläge för ett anfall. Men som en följd av förlusten av den säkerhetspolitiska kontrollen i just Centraleuropa kommer de sovjetiska defensiva intressena i vårt Östersjöområde att förstärkas, manar regeringen. Totalförsvarets planering skall därför utgå ifrån angriparens syfte att utnyttja Sverige som genomgångs och basområde främst för flygstridskrafter och för framskjuten luftbevakning. Detta betyder att ockupation av svenska landsdelar kan bli nödvändiga för en angripare. Sammantaget gör regeringens säkerhetspolitiska bedömning som jag tagit några axplock ur ett stramt och välbalanserat intryck. Det kan vi skriva under på. Hur besviken blir man då inte när det gäller att dra konsekvenser av de gjorda deklarationerna. Då saknas logiken. Regeringens envisa fasthållande vid oförändrad ekonomi är inte den logiska slutsats man skall dra av de gjorda konstaterandena. Lika litet drar statssekreteraren Jan Nygren en acceptabel slutsats då han i Svenska Dagbladet den 4 mars i år -- om tidningen nu har tolkat honom rätt -- drog slutsatsen att invasionsförsvaret skall skrotas. Det är inte i linje med regeringens nyss redogjorda deklarationer. Ett försvarsbeslut som skänker stabil säkerhetspolitisk miljö för Sverige kan inte byggas upp på inkonsekvens i de grundläggande värderingarna. Detta är en av de avgörande anledningarna till att vi inte nu har ett förslag till långsiktigt försvarsbeslut på riksdagens bord. Herr talman! Jag har i det föregående otvetydigt låtit förstå hur otillfredsställande svenskt totalförsvar tillgodoses med oförändrad ekonomi. Jag är säker på att det här i debatten kommer att göras gällande att i avspänningens tecken är oförändrad ekonomi bra och att det vid i en internationell jämförelse t.o.m. är mycket bra. Till det vill jag bara säga att jämförelsen haltar. Länder omkring oss har under den tid som vi har urholkat vårt försvar med oförändrad ekonomi i mycket hög grad höjt sin ekonomiska status för försvaret och därmed förstärkt sina försvarsmakter. Det är från den högre nivån man nu gör halt eller t.o.m. minskar, dock ej i Finland. Som ett mått på hur otillräcklig en oförändrad ekonomi verkligen är vill jag något belysa ett begrepp som sedan något år tillbaka finns i försvarsdebatten och som jag tror uppfanns i den avsomnade försvarskommittén. Jag tänker på de begreppet kärnmodellen, som lanserades därför att det med oförändrade ekonomiska medel inte på längre sikt går att bibehålla det nuvarande försvarets numerär. Kärnmodellen står då för att man, applicerad på arméns brigadeer, säger sig endast ha medel för att underhålla halva antalet brigader. Halva antalet brigader utgör då prioriterade brigader som också underhålls och kanske t.o.m. om möjligt förnyas, medan andra halvan brigader, s.k. oprioriterade brigader, helt enkelt inte tillförs någonting. Det är lätt att förstå att denna modell för brigadunderhållet är kostnadseffektiv då man endast underhåller hälften. Det borde dock vara lika lätt att förstå att de inte underhållna brigaderna efter 5--8 år på lika goda grunder som de för ett och ett halvt år sedan utmönstrade IB 66-brigaderna är klara för att tas ur krigsorganisationen. Min bestämda uppfattning är följaktligen att kärnmodellen endast är ett förfinat instrument för att i accelererande takt då och då halvera svensk försvarskraft. Ingen kan övertyga mig om motsatsen. Tanken på kärnmodellen är falsk varubeteckning och måste behandlas därefter. Regeringens handfallenhet inför försvarsproblematiken rymmer andra skrämmande interiörer. I avsaknad av ett långsiktigt försvarsbeslut har en låt-gå-situation tillåtits bli handlingsmönster. Hela totalförsvaret lider av detta. Sannolikt har materielindustrin, som är så beroende av långsiktiga beslut och värderingar, blivit mest lidande i denna långbänksdragning. De oförändrade och alltför låga anslagen har medfört att planerade materielbeställningar har endera reducerats, senarelagts eller rent av avbeställts. Denna behandling av den del av vårt totalförsvar som dessutom utgör det starkaste inslaget i vår neutralitetspolitiska profil är oförsvarbar. Regeringens ansvar för detta är självfallet tungt. Ett inslag i debatten om materielförsörjningen som är särskilt anmärkningsvärt är att regeringen på grund av bekymmer inom materielindustrin känt sig tvingad gå in med beställningar som man sedan inte finansierat. Försvarsmakten har således tillförts Haubits 77 och Ubåt 90 med sådant förfarande. Bortsett från det moraliskt förkastliga i detta beteende innebär förfarandet i praktiken att redan hårt bantade försvarsbudgetar för de olika vapenslagen ytterligare pressas av nya kostnader. Det har gått så långt att överbefälhavaren tvingats tacka nej till värdefulla och planerade nytillskott, t.ex. Ubåt 90 och Haubits-77, därför att det inte har funnits medel. Det är nytillskott som i och för sig behövs, men som inte kan finansieras. Likväl hävdar regeringen att kostnaden skall pressas in i befintlig ekonomisk ram. I en totalt sett över hela den militära verksamheten mycket pressad ekonomisk situation torde just nu marinens budget genom den årsbudgeterade kostnaden, som inte är särskilt stor -- ca 350 milj.kr. vara den vapengren som svårast sargas av detta tilltag. Herr talman! De konsekvenser som detta tillsammans med vissa andra tillkommande kostnader får för kanske framför allt marinens budget är oacceptabla. De överläggningar vi har haft i utskottet för att om möjligt nå enighet för att inte utsätta framför allt marinens budget för detta har inte lett till några lösningar. Jag ser inte nu någon annan utväg än att utbe mig om att de borgerliga partierna vid en eventuell borgerlig valseger i höst utlovar att lyfta av regeringens obetalda räkningar. Man kan tala om det dukade bordet. Men försvaret kan inte ha bordet dukat på detta sätt. Vi får röja av det, vi får göra rent, vi får rätta till det. Det skulle kännas skönt -- inte för mig, utan i första hand för marinchefen -- om en sådan avisering kunde göras. En viljeyttring i denna riktning här i dagens debatt skulle, utöver att vara en ytterligare substantiell tillgång utöver vad som anförts i den gemensamma borgerliga reservationen 1, naturligtvis också ge marinchefen viss tillförsikt inför hösten. Samtidigt skulle en del av de extraordinära åtgärder som chefen för marinen i brev redovisat för utskottet kunna undvikas. Detta är angeläget dels för den verksamhet det handlar om, dels för handlingsfriheten inför ett kommande försvarsbeslut. Jag antydde nyss, herr talman, att de tre borgerliga partierna har en gemensam reservation, reservation nr 1. Vi ger där gemensamt uttryck för den oro vi känner för den långsiktiga utvecklingen inom försvarsmakten. Vi gör det på den gemensamma grund vi har i det förhållandet att vi alla tre, i och för sig med olika inriktning, finner att oförändrad ekonomi är otillräcklig. Herr talman! Tiden med låt-gå-politik inom försvaret måste vara förbi. Vi måste åter till en ordning där omgivningsanalys och en klart uttalad målsättning med det svenska försvaret blir vägledande för vilken krigsorganisation vi behöver för att i varje tänkbar situation hävda den svenska befolkningens integritet och nationella oberoende. Härav följer att behovet av fredsorganisationens förband och skolor ger sig självt. Vi kan inte som nu fortsätta att lägga ned eller flytta förband tämligen oplanerat utan att veta varför och utan att berätta det till dem det gäller. Vi skulle på sin höjd kunna säga att vi vet varför vi gör det om ungefär ett år, därför att då har vi tagit ställning till krigsorganisationen. Det är därför viktigt att vi återgår till en ordning i försvarsfrågor där saker och ting kommer till uttryck i rätt ordning. Herr talman! Sveriges försvar och svensk materielindustri behöver besked. Vi moderater anser att beskeden måste bestå av såväl ökade medel som organisatoriska förändringar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att beskeden skall komma redan om ett år.